Herr talman! Finansminister Sträng betonade skillnaden mellan det sätt på vilket oppositionens representanter har mött den nye statsministern och det sätt på vilket man mötte hans företrädare. Herr Sträng poängterar att herr Erlander inte har möjlighet att delta i debatten i den här kammaren, och det är av den anledningen jag bestämde mig för att inte rikta några personliga ord till herr Erlander. Emellertid kan jag också framföra här vad jag tänkte säga till herr Erlander när jag stöter ihop med honom i korridorerna. Jag tror att det måste finnas utomordentliga personliga kvaliteter hos en person, om han kan vara statsminister i 23 år utan att bli högfärdig. Detta är något mycket imponerande. Det finns personer med bemärkta poster i landet som efter 23 månader tror sig veta hur allt vad som försiggår i detta land skall skötas. Jag tycker att jag därmed har utfärdat ett av de bästa betyg man kan ge åt den avgångne statsministern när det gäller hans personliga resning. Herr Sträng talade om att vi nu har en påtaglig högkonjunktur. Han sade till och med att i skogslänen i Norrland är arbetslösheten lägre än 1968. Det är riktigt att den är lägre för oktober, men vi vet alla att det inte är så särskilt bra att anföra en enda månad som exempel. Tar man de nio första månaderna under 1969 och jämför med samma tid 1968 — motsvarande siffra finns inte för oktober, såvitt jag kan se — finner man ju att de arbetslösa i Norrlandsoch skogslänen i år är mellan 8 000 och 9000 fler än de var 1968. Då uppkommer frågan: Hur skall man komma åt detta? Det intressanta är ju att socialdemokraterna hittills har presenterat endast punktinsatser, vilket också finansministern nu berörde. Däremot har det inte vidtagits generella åtgärder för att hjälpa de företag som nu finns i Norrland att existera. Jag nämnde ju en rad olika saker som skulle kunna hjälpa företagen där: lägre krafttaxor, rimligare villkor beträffande transportpolitiken och möjlighet till befrielse eller åtminstone nedsättning av =: arbetsgivaravgiften. Herr Sträng berörde inte någonting av detta. Det är ju inte fråga om subventioner i vanlig mening åt de företag som finns där, utan om en utjämning av skillnaderna i de olika produktionsförhållanden som föreligger. På en punkt var herr Sträng litet orolig, nämligen beträffande bytesba lansen och valutareserven. Där vill jag bara notera att jag tycker att herr Strängs kommentarer till önskvärdheten av att få en lättnad i kreditpolitiken var tilltalande. Det är inte riktigt samma tonfall som riksbankschefen använt i en del sammanhang. Sedan tillade herr Sträng en sak som ju har speciellt intresse i detta sammanhang. Han sade att skall det bli lättnader i fråga om penningpolitiken måste detta givetvis vid fortsatt högkonjunktur leda till en stram finansoch budgetpolitik. Där finns givetvis ett samband. Vem vill förneka detta. Men då, herr Sträng, blir ju skattepolitiken ändå intressantare, ty det måste innebära att herr Sträng även från denna synpunkt — inte bara med tanke på en skattereform — umgås med planer, som det verkligen är angeläget för det svenska folket att få besked om. Herr Sträng talade om en stor omläggning. Ja, det är tydligen fråga om det. Herr Sträng tyckte inte om att jag hade ironiserat över formuleringen i den annons som socialdemokraterna publicerat. När olika partier har krävt skattelättnad för låginkomsttagare och samtidigt har sagt att den indirekta skatten då måste öka, trodde jag det var en sak som vi var överens om även utan en annons från socialdemokraterna. Den förändringen har ju vi för vår del talat om i åratal, och den har herr Sträng haft uppe flera gånger. Den behövde man inte annonsera om, herr Sträng. Sedan nämnde herr Sträng intressanta saker i fråga om skattepolitiken. En lättnad skall genomföras för de mindre förmögenheterna, sade herr Sträng, och någon skärpning för de större förmögenheterna. Jag tror att det är en riktig avvägning. Men då kommer en annan sak in som är mycket intressant. Herr Sträng sade beträffande villabeskattningen att två motstridande beslut fattades på den socialdemokratiska partikongressen. En olycka kan hända, sade han beträffande Torsten Nilssons uttalande. Jag håller med om det. Men händer olyckor skall man snabbt rätta till dem, och det tycker jag att Torsten Nilsson inte gjorde. Här inträffade en olycka beträffande villabeskattningen därigenom att två motstridande beslut fattades. Men, herr Sträng, har det inträffat en olycka på partikongressen också när det gäller förmögenhets-, arvsoch gåvobeskattningen? I kongressbeslutet står nämligen att det skall vara en » väsentlig skärpning». Innebär det samma sak som när herr Sträng nu talar om lättnad för mindre förmögenheter och viss skärpning för de större förmögenheterna. Då använder man i så fall väldigt olika uttryckssätt. Men olyckor händer, som sagt var. Det skall vi då bara notera. Skattekontrollen skall skärpas. Det är alldeles utmärkt. Skattestrafflagen skall också skärpas, vilket är bra. Så kommer vi in på Nordek. Jag uttalade ju förhoppningen att de tidningar hade fel som hade påstått att herr Sträng egentligen inte vill ha ett utvidgat ekonomiskt internationellt samarbete. Efter att noggrant ha lyssnat på herr Sträng kan jag säga, att det förefaller som om tidningarna hade fel. Det är ju bra. Det blir ingen smärtfri operation, sade herr Sträng. Nej, det är vi överens om. Men jag hoppas, herr Sträng, att vi också är överens om att operationen måste företas. Om man bara stirrar sig blind på övergångssvårigheterna, vet vi ju att ingenting kommer att hända på detta område. Vi måste därför vara villiga att ta de bördor som t.ex. faller på det svenska jordbruket och bära dem gemensamt. Jag hade anledning att upprepade gånger förklara detta under vårriksdagen. I en debatt med statsminister Erlander på denna punkt var vi helt överens. Vi måste vara villiga att ta de bördorna. Endast om vi ser till helheten finns det en chans att säga att detta kan vara ett riktigt beslut. Men i helhetsgreppet ingår givetvis att vi får se till att ingen i det sammanhanget råkar illa ut. Herr Sträng påstod att jag kom med ett nytt inslag och talade om Storstockholms problem. Det händer då och då att jag gör det även om det inte anses fint i riksdagen. Herr Sträng hade ju endast ironi till övers för de stora problem som kommunalmän av olika kulör möter i Storstockholm. Jag tycker att det var ganska beklagligt. Den sjundedel av Sveriges befolkning som dag för dag upplever dessa problem bör komma ihåg, att finansministern inte hade mycket mer än en liten ironisk lustighet att komma med för deras del.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka herr Nils-Eric Gustafsson för de vänliga ord som han riktade till mig och vill gärna instämma i den tankegång som jag fattade låg bakom hans ord. Jag har också alltid trott på samarbete mellan människor och partier även om man inte har exakt samma åsikt men vill dra åt samma håll. Myten om att inte oppositionen skulle kunna samarbeta i regeringsställning är skapad av våra motståndare i deras intresse — sann är den inte. Jag vill också tacka finansministern för den intressanta översikt som han gav över samhällsekonomin, konjunkturerna, arbetsmarknaden, investeringarna osv. Den rörde sig mest om faktiska siffror och föranleder därför ingen invändning från min sida. Däremot vill jag verkligen invända mot finansministerns lättsinniga löften om att skatten skall kunna sänkas för stora grupper utan att det blir, åtminstone relativt sett, försämringar och betydande försämringar för familjer och för andra inkomsttagare i mycket måttliga inkomstlägen. Finansministern ger emellertid inga klara uppgifter om hur en sådan skattesänkning skall gå till. Vi får väl utgå från ati sådana uppgifter kommer att ges i framtiden, men i så fall tycker jag att finansministern kunnat lugna sig med att göra uttalanden och att ställa löften till dess att besked kan ges om vad det egentligen gäller och om hur det hela skall gå till. Herr Sträng beskyllde mig för att söka skapa motsättningar mellan socialdemokratiska partikongressen och riksdagen och andra organ som konstitutionellt skall företräda svenska folket. Det var inte min avsikt.

Herr talman! Jag vill konstatera att herr Sträng som vanligt förde ett samtal, och det uppskattar jag.

Exemplet haltade också litet därigenom att Gunnar Hedlund och jag tillhör samma parti, medan Tage Erlander och jag inte tillhör samma parti: Således kan man inte dra de paralleller som herr Sträng gjorde. Herr Sträng tycktes vilja göra gällande att rörlighetspolitiken och lokaliseringspolitiken inte är några motstridande element i frågor om samhällsbyggandet. Jag tror säkert att herr Gunnar Sträng — jag hoppas det i varje fall — inte anser att det inte finns någon motsättning härvidlag. Men via massmedia har vi fått höra en av herr Strängs regeringskamrater göra gällande att det inte skulle vara så speciellt aktuellt och önskvärt för norrlänningarna själva att bo kvar i Norrland. Herr Sträng minns säkert det uttalande som gjordes, och jag menar att man då har skäl att bli tvivlande om regeringens ståndpunkt. Detta har vi faktiskt tagit till intäkt för att det ändå varit slagsida till förmån för rörlighetsstimulansen. Om man besöker = arbetsförmedlingskontoren i Norrland tror jag att man får den alldeles bestämda uppfattningen att det förhåller sig på det sättet. Jag är glad om herr Sträng nu har fastslagit — det han fastslår brukar förefalla ganska säkert — att det verkligen inte finns någon motsättning härvidlag, och jag är nöjd med detta. Jag vill ändå upplysa om att inom det socialdemokratiska partiet — detta gäller kanske inte herr Sträng — har skett en strömkantring i dessa frågor. Aftonbladet har skrivit om »Den glädjande folkvandringen». Många uttalanden som gjorts från talarstolar över hela landet har inte precis givit oss uppfattningen att man ville satsa så särskilt mycket på lokaliseringspolitiken.

Herr talman! Först några ord till herr Dahlén. Han har inte riktigt förstått vad som var det viktiga i den fråga som partiets studieoch rådslagsgrupper fick ta ställning till. Visst har man väl inom folkpartiet gått omkring och sagt att vi skall sänka skatten och ta en höjd moms. Men vad vi sade till vårt folk var: Är du beredd att ta den höjda momsen utan att kräva kompensation i dina lönerörelser? Så långt har icke folkpartiet vågat gå i ärlighet när man har framställt problemet. Detta var den viktiga frågan som vi fick ett positivt svar på. Vilken grad av skärpt förmögenhetsskatt det kommande förslaget kan innebära är en sak som jag inte uttalar mig om i dag. Vi får tillfälle att tala om det när förslaget kommer. Det finns naturligtvis de som tror att man helt enkelt via en starkt konfiskatorisk förmögenhetsskatt skall kunna skaffa fram pengar som kan ha någon betydelse i en utjämningsprocess. Jag skulle kunna läsa upp mitt inlägg vid kongressen, där jag försöker ta folk ur den uppfattningen. Skall man göra en skatteutjämning av betydelse så är det fråga om så mycket pengar att en kraftigt skärpt förmögenhetsskatt är en liten, obetydlig källa i det avseendet. Men det finns andra motiv för en skärpt förmögenhetsskatt. Det kan vara rena anständighetsmotiv, det kan vara jämlikhetsmotiv. Det kan vara motivet att det faktiskt inte ser riktigt ut att en del människor går med alltför stora förmögenheter och andra människor saknar vad de rättvisligen bör ha för sin dagliga försörjning. Detta har emellertid inte så särdeles mycket med själva utjämningsförfarandet penningmässigt att göra. Herr Dahlén får tillfälle att ventilera sin uppfattning om graden av skärpning när jag kommer tillbaka till riksdagen med mitt förslag. Mina synpunkter kommer då att redovisas i förslaget. Herr Virgin beskyller mig för lättsinniga löften om skattesänkning. Mycket skall man ju höra innan öronen ramlar av. Vad jag än blivit beskylld för så har det väl aldrig varit lättsinniga löften om skattesänkning, däremot brutala hotelser om skattehöjning — det brukar vara det vanliga när man diskuterar den nuvarande finansministern. Jag har tillåtit mig att ge vissa löften om skattesänkning för de lägre betalda, allt inom ramen för vad jag i samma andedrag tar ut av dem som är bättre betalda. Kalla det för lättsinnigt eller inte lättsinnigt — det är en enkel omfördelningsoperation och har ingenting med begreppet lättsinne i och för sig att göra. Jag hoppas att jag skall kunna göra reformen neutral i avseende på budgeteffekt och att den skall kunna presenteras såsom en renodlad omfördelningsoperation. Det är i den omfördelningsoperationen som adjektivet lättsinnig inte passar in. Jag kan inte förstå att det kan placeras i ett sådant sammanhang. Vad gäller mitt lördagstal i Karlholm är det alldeles rätt refererat att jag där har sagt att vi steg för steg skaffar oss ett större inflytande i samhällsarbetet. Man kan kalla det för socialisering eller vad man vill. Men om herr Virgin hade haft tillfälle att höra hela mitt tal, skulle han också uppmärksammat att jag samtidigt sade ifrån att socialisering aldrig kan bli någonting man gör för dess egen skull. Det skall finnas klara och bestämda motiv för detta ingripande stegvis ifrån samhällets sida. Om det blir bättre för de breda befolkningslagren, då gör man det. Det är det enkla och praktiska motivet för det hela. Jag rekommenderar mitt tal till herr Virgin. Utan skryt tror jag att det kan ha vissa intressanta inslag som är värda att läsa. Herr Gustafsson sade att det var en villfarelse från min sida om jag fattade hans vackra ord om herr Hedlund som något slags svanesång ur det politiska livet för den nuvarande centerpartiledaren. Jag är ärligt och uppriktigt glad över att jag nu har fått bekräftat att så icke är fallet. Gunnar Hedlund och jag har en gammal god vana att kunna tala med varandra. Jag sätter stort värde på att han fortsätter som ledare i centerpartiet. Måtte hans hälsa hålla i många åv till! Men jag bestrider att man fick tjata fram lokaliseringsstödet. Vi tillsatte en kommitté under ordförandeskap av Norrlandslandshövdingen Manfred Näslund, som var alldeles speciellt kunnig i dessa frågor. När betänkandet kom remissades det i vederbörlig ordnirg. Så fort remisstiden var slut satt jag och den dåvarande inrikesministern och arbetade fram propositionen, som utan dröjsmål lades på riksdagens bord. Det är en alldeles oriktig beskyllning att vi låg och långhalade i arbetet. Det gick så fort det över huvud taget kunde gå. Det här allra sista med hipp och happ, herr Gustafsson, hade ingenting med statsskatt och kommunalskatt att göra. De av kammarens ledamöter som noggrant lyssnade på vad jag sade är beredda att ge mig rätt när jag nu tvingas korrigera herr Gustafsson. Om jag betalar kommunalskatt eller om jag betalar en högre omsättningsskatt, och alltså betalar mera på mina priser, det kan ungefär vara hipp som happ. Detta är det enda byteselement vi har i dagens läge. Vill vi sänka den direkta skatten, statsskatten eller kommunalskatten, får vi finansiera detta genom en skattebetalning över allt vi köper och konsumerar.
Herr talman! Herr Sträng har nu i två anföranden förklarat, utan att direkt svara på min fråga, att riksdagen får ett förslag om en skattereform. Herr Sträng tänker inte möjliggöra för svenska folket att få ett ökat medinflytande på skattereformen genom att i förväg sända ut ett samlat underlag för en bedömning av alternativa skattereformer. Herr Sträng, demokrati är ju medinflytande, om man skall ge en kortfattad beskrivning. Herr Sträng vill alltså inte detta. Riksdagen får förslaget, och då är det givetvis så som jag sade i mitt första anförande: den socialdemokratiska riksdagsgruppen är bunden, och några ändringar kommer inte till stånd. Herr talman! Jag tycker att detta är en otillfredsställande ordning. Herr Sträng får tycka vad han vill, han tycker den är utmärkt, den ger honom minst besvär. Jag förstår honom ur den synpunkten, men om herr Sträng får mer eller mindre besvär kan ju inte få vara avgörande för hur en god demokratisk ordning skall uppfyllas i detta land. Jag tycker att det är direkt otillfredsställande. Sedan vill jag konstatera att herr Sträng inte heller den här gången verkligen ville ta upp den väsentliga frågan hur man skall underlätta för de företag som redan finns i Norrland att klara sig. Socialdemokraterna är tydligen mera intresserade av att göra litet punktinsatser då och då. Det kan ju vara bra, det har vi föreslagit också, men den väsentliga frågan är: Hur skall man utjämna de olikheter i produktionsförhållandena som finns för företagen i Norrland och i de andra delarna av Sverige? De sakerna vill herr Sträng inte diskutera.

Herr talman! Jag beklagar om jag använde ordet lättsinnig i felaktig bemärkelse. Jag menade: orealistisk.

Vi vet alla att skatterna måste tas ut där inkomsterna finns. Det har också herr Sträng ofta påpekat. Och den alldeles dominerande mängden av inkomster finns i de medelhöga och lägre inkomstgrupperna. En avsevärd del av de samlade inkomsterna i samhället finns hos låglönegrupperna, helt enkelt för att de är så stora. Även om man skulle kunna nå resultat med något så enkelt som en direkt omfördelning, vilket man faktiskt inte kan, så skulle medlen för att höja låginkomsttagarnas inkomster praktiskt taget helt behöva tas från de närmast högre inkomstklasserna, dvs. från de högst betalda industriarbetarna och från de lägre tjänstemännen. Men det är kanske just detta som man är ute efter. Det finns många tecken som tyder på att det är tjänstemännen och småföretagarna som är socialdemokratins främsta måltavlor för närvarande.

Herr talman! Jag nödgas bekänna att jag har gjort mig skyldig till en oförlåtlig nonchalans. Herr Gunnar Sträng uttalade i sitt huvudanförande det påståendet att det fanns anledning att lita på centern. Jag inkasserar detta. Vad nu det där tjatet beträffar vill jag säga att Manfred Näslund var en mycket skicklig man och är det förmodligen fortfarande, men vi framlade redan på 1940-talet här i riksdagen motioner om lokaliseringspolitiken. Vi började alltså tjata redan då. Det torde icke kunna bestridas.

De är tvungna att betala omsättningsskatt — eller moms som det ju numera heter — t.o.m. när de sover. Jag har tyckt att detta är avigt. Det är omkring 1,2 miljarder kronor som i nettoutflöde går ut ur den svenska nationen, och det är en mycket stor del av de 2 miljarder som herr Sträng nämnde. De pengarna försvinner via turistresandeströmmen. Jag har gått förbi resonemanget om Nordek av det skälet att jag anser att när förhandlingar pågår och när man egentligen inte kan uttrycka annat än önskemål i en kontroversiell fråga, är det bäst att inte säga någonting. Jag vill sedan ytterligare inkassera en sak som herr Sträng yttrade. Han var numera — kanske har han varit det hela tiden men blivit illa behandlad av sina regeringskolleger — av den uppfattningen att decentraliseringen måste spela en mycket framträdande roll. Det framgick emellertid alldeles klart av hans uttalande i dag, och jag är mycket tillfredsställd med det.

Herr talman! Jag kan bara konstatera att herr Virgin inte vill tro på mig, och då anser jag det nog enklast att vi bordlägger skattedebatten tills propositionen ligger på bordet. Herr Dahlén för in en alldeles ny och intressant tanke i debatten. Som material för det arbete som försiggår i finansdepartementet ligger ett utförligt betänkande från familjebeskattningsutredningen, i vilken herr Dahlén har haft en av sina mer framstående representanter från andra kammaren såsom en mycket energisk och kunnig ledamot. Det betänkandet har i vederbörlig ordning remitterats, och vi har tagit in yttranden från alla håll och kanter. Jag kommer på samma sätt att få ett förslag från en parlamentarisk utredning som har sysslat med förmögenhetsoch arvsbeskattningen. Även det förslaget kommer att remitteras, och det finns därefter möjligheter till en offentlig debatt i den frågan. I övrigt gäller det bara att via en skärpt indirekt beskattning skaffa pengar för att kunna sänka den direkta skatten, såväl den statliga som den kommunala, för dem som bäst behöver det. Det är en operation som jag inte anser specifikt behöver föranleda något remissförfarande. Vad herr Dahlén är ute efter — han har kanske inte riktigt tänkt igenom det här — är att finansministern på något sätt skulle kalla på de olika politiska partierna och ta in dem i finansdepartementet när han utarbetar sin proposition som skall föreläggas riksdagen. Det har aldrig hänt och kommer aldrig att hända oavsett vilket parti som svarar för finansministerposten. Så småningom kommer propositionen på riksdagens bord, och vid det tillfället får riksdagen alla motionsmöjligheter och det blir en ingående utskottsbehandling. Detta är ju ingenting som vi överrumplar riksdagen med. Det är en gammal konventionell och vardaglig metod att hantera frågorna. Utredningsarbetet finns i botten, och på det bygger regeringen sin proposition. Regeringen förbehåller sig alltid rätten att göra ändringar i betänkanden och utredningsmaterial, innan man bestämmer sig för den slutliga propositionstexten. I sista hand har riksdagen möjligheter till korrigeringar.

Herr talman! För några minuter sedan talade herr Sträng om den stora skatteomläggning som vi har att vänta. Nu reducerades den till familjebeskattningskommitténs redan framlagda betänkande och det betänkande som kommer från den kommitté som sysslar med förmögenhetsoch arvsbeskattning. Sedan var det inte så mycket mer annat än hur stor moms man behöver ta in. Detta är, herr Sträng, att förenkla problemen till oigenkännlighet. Familjebeskattningskommittén hade ju så snäva direktiv att den inte kunde ta upp en rad väsentliga ting. Den kunde verkligen inte koncentrera en tillräckligt stor del av sin uppmärksamhet på hur man skulle lösa låginkomsttagarnas problem. Hur skall skatteskalorna se ut, och hur skall det bli med progressiviteten? Allt detta fick man behandla inom en alltför snäv ram. Sedan är det på det viset, herr Sträng, att det är kombinationen av olika ingrepp i den nuvarande skattestrukturen som är det väsentliga. Hur slår det för olika inkomstgrupper? Det materialet, herr Sträng, är inte presenterat. Nu försöker herr Sträng vrida detta till att jag skulle ha sagt att han borde kalla in de politiska partierna i kanslihuset; och det vore någonting nytt. Det vanliga är ju att man har en politisk skatteberedning, men det har herr Sträng sagt nej till, så den tankegången är borta. Vad jag talat om här och skrev en artikel om för några veckor sedan och direkt uppmanade herr Sträng att göra är att samla ihop de olika detaljerna och presentera dem för svenska folket. Det var inte enbart fråga om de politiska partiernas ledningar utan om svenska folket som bör ha en chans att säga ett oråd, innan herr Sträng bestämmer sig — sedan kan inga ändringar göras. Jag är säker på att de politiska partierna vill ha en sådan ordning, jag är säker på att en rad av de fackliga organisationerna också vill ha möjlighet att uttala sig. Men detta vill herr Sträng för sitt livs skull icke vara med om, och det tycker jag är en dålig form av demokrati.

Herr talman! Det är bra att socialdemokraterna nu äntligen gått med på att utreda frågan om sänkning av pensionsåldern. Socialdemokratins ledning har ofta kritiserat oss för detta förslag. Så sent som i måndags kväll försökte sig herr Strängs närmaste man i kanslihuset på att i TV kritisera oss för det förslaget, trots att regeringen nu gått med på att utreda frågan. Vissa tecken tyder på att det skett med viss motsträvighet. Det är förmodligen opinionen till förmån för centerförslaget som trycker på. Man blir dock litet oroad över att socialminister Aspling, när han kommenterar frågan, säger att förslaget kommer att ställa sig mycket dyrt i slutet på 1970-talet. Vi vet att det kommer att bli dyrt, och herr Sträng vet det bättre än de flesta. Men vi vet också att det är en viktig rättvisefråga och att det inte kostar några avskräckande belopp. Det är nödvändigt att denna reform prioriteras och genomföres långt före slutet av 1970 talet. Herr Sträng har visserligen inte an vänt uttrycket »överbud» i dag, men centerpartiet förhånas ofta på det sättet att vi påstås föra en överbudspolitik. Vi försöker emellertid bara att som andra partier presentera vad vi anser vara angelägna reformer. En del av dessa reformer anser vi vara viktigare än andra, och de bör genomföras med det snaraste. Dit anser vi t.ex. att frågan om en sänkt pensionsålder hör. Det är att märka att vad som kallades överbud 1968 och t.o.m. härom kvällen av TV debattören nu håller på att accepteras av socialdemokraterna och länge har varit en naturlig lösning för LO. Vi tar detta som ett tecken på att centern fyller en uppgift i svensk politik.

Herr talman! Låt mig begagna min sista replik till att instämma med herr Sträng när han säger att det är meningslöst att diskutera skattesystemet, innan man har ett bättre underlag än det som presenterats. Jag vill bara uttrycka min förvåning över att herr Sträng inte kunnat visa den återhållsamheten tidigare. Det var väl även då meningslöst att diskutera ett skattesystem, om vilket han inte visste hur det skulle se ut.
Herr talman! På den sista punkten förstod jag inte riktigt, om herr Virgin lade in kritik emot vad jag i mitt första inlägg refererade om mina tankegångar i avseende på skattereformen. Jag vill ärligen tala om för herr Virgin att eftersom jag hade 53 motioner om skattepolitiken att besvara på en partikongress för en tid sedan, måste jag av naturliga skäl — och det var också en egen önskan — presentera huvuddragen av tankegångarna. Jag tyckte att jag också hade skyldighet att presentera dessa huvuddrag inför kammaren, som så småningom skall ta del av detta förslag. Därför tillbakavisar jag herr Vir gins kritik, Det var faktiskt, som jag som gammal finansminister tyckte, en hövlighetsåtgärd mot kammaren, och det bör jag rimligtvis inte kritiseras för. Till herr Dahlén vill jag säga att få skatteutspel har fått en sådan publik presentation som just detta. Det har presenterats inför en partikongress, det har presenterats inför en grupp av 2 000 människor som har diskuterat dessa frågor — jag tänker närmast på den studieverksamhet om skattepolitiken som partiet har drivit — och det har i sina huvudlinjer kommenterats och diskuterats på en presskonferens. Svenska folket är bättre informerat om detta förslag än om många andra propositioner som kommer från kanslihuset till riksdagen. Jag måste allra sist säga att jag vägrar att släppa in herr Dahlén och hans partivänner i det propositionsarbete vi nu håller på att fullgöra. I sista hand är det ändå finansministern — med regeringen bakom sig — som konkretiserar sig i det förslag som skall läggas på riksdagens bord.

Herr talman!

Då tyckte man att det var lämpligt att jag sattes in här, eftersom jag hade anmält att jag skulle tala om en visserligen principiellt mycket viktig fråga, men som dock skiljer sig helt från den debatt som brukar känneteckna inledningsfasen i en remissdebatt. Nu har denna utmärkta plan misslyckats därför att herr utrikesministern har lyst med sin frånvaro hittills, vilket jag måste säga är något förvånande. Gruppledarna har alltså nu talat, och fiera har riktat en mycket stark kritik mot utrikesministern. Han har inte själv haft tillfälle att åhöra denna kritik utan skall komma hit senare och bemöta den på grundval av vad han kan ha läst sig till eller fått höra av sina vänner. Det är ett tämligen märkligt förfarande mot bakgrunden av att det förelåg en uppgörelse att det utrikespolitiska avsnittet skulle komma först i första kammaren och senare i eftermiddag i andra kammaren. Herr utrikesministern har föredragit att lyssna till andra kammarens debatt, som såvitt jag förstår inte i större utsträckning har berört utrikespolitiken, eftersom den skulle behandlas senare. Jag har ansett mig böra göra detta påpekande innan jag nu övergår till den fråga som jag skulle tala litet om. Den gäller det tilltagande antalet trafikolyckor, som under sommaren inom berörda myndigheter föranledde en del snabba sammankomster. Jag vill inte kalla dem panikartade, fast det nog var något i den stilen några gånger. Man visste inte riktigt vad man skulle göra. Skulle man måhända slopa den högsta fartgränsen, eller skulle man vidta några andra åtgärder? De olyckstoppar som redovisades då är emellertid bara ett led i en stigande kurva av trafikolyckor i landet. Statistiska centralbyråns slutliga statistik över trafikolyckor åren 1964—1968 visar fallande siffror till 1967 men därefter en ökning. 1968 års siffror för hela riket innebär en ökning med 1 400 från 1967 och överstiger med några hundra 1966 års olyckssiffror. Statistiska centralbyråns preliminära månadsstatistik visar en fortsatt stegring för 1969 års nio första månader, vilkas olyckssiffror ligger inte mindre än cirka 1 200 över 1966 års motsvarande siffror. Man är därmed på väg till de stora olyckstalen i mitten på 60-talet och strax dessförinnan. Det är alltså fråga om en rekordökning i år. Hur många de verkliga olyckorna i vägtrafiken är undandrar sig tills vidare ett exakt bedömande, eftersom med säkerhet allt fler bilister undviker inte bara polisutredning, om det går, utan också i lindrigare fall anmälan till försäkringsbolagen. De gör upp »i godo» och undviker därigenom förlusten av bonus, som kan vara högst väsentlig i vissa fall. En utredning har tillsatts och vid det här laget väl börjat arbeta på att finna ut hur en tillförlitlig statistik skall kunna skapas. Det är av betydelse att den utredningen kommer till resultat utan större dröjsmål. Utvecklingen av kurvorna över dödsolyckor i trafiken ser likadan ut som den statistik jag nyss omnämnde på antalet olyckor. 1968 dödades i trafiken 11383 personer. Det är 160 fler än 1967 och ungefär lika många som 1966. Botten nåddes alltså 1967, och sedan har det gått uppåt igen. Antalet dödade de nio månaderna 1 januari—30 september 1969 överträffade motsvarande perioder för såväl 1968, 1967 som 1966. Det är alltså en trend som stiger, och det gansk rejält. | Vad kan detta bero på? Sedan högertrafikomläggningen med dess låga olyckssiffror har vi fått ett trafiksäkerhetsverk, ökat intresse på bred front för säkrare bilar, ökad propaganda i TV osv. Det borde normalt sett leda till att olycksfrekvensen skulle kunna hållas åtminstone i närheten av 1967 års siffror och i varje fall inte visa en så påtagligt stigande trend efter bara ett par år. ; Svaren på frågan är sannolikt lika många som antalet vägtrafikanter. Klart synes emellertid vara att respekten för trafikbestämmelserna är minst sagt måttlig, ibland hart när obefintlig. Detta gäller alla slag av trafikanter inklusive fotgängare. Åtminstone när det gäller den sistnämnda gruppen har samhället säkert sitt ansvar genom onödigt långa intervaller på trafikljuset i en del gatukorsningar. Att gå mot röd gubbe när det inte syns någon bil är inte något brott, anser man. Att köra 60 eller 70 km i timmen där 30 är tillåtet, men ingen bil eller inget hinder syns på gatan, blir också allt vanligare. Gällande bestämmelser är säkert i vissa fall en smula orealistiska. Har en trafikant väl börjat synda mot en bestämmelse som han tycker är orealistisk, följer lätt bristande respekt för andra trafikbestämmelser, särskilt när dessutom trafikövervakningen är otillräcklig på grund av bristande resurser. Mig förefaller det som om statens fördelning av resurserna inte fäster tillräcklig vikt vid de enorma förluster för samhället som trafikolyckorna utgör. Klart är också att en förstärkt ansvarskänsla hos vägtrafikanterna på något sätt måste skapas, samtidigt som förebyggande aktiviteter på bred front får erforderliga resurser, både personella och ekonomiska. Hur skall man nå ett sådant mål? Jag kan inte ange något exakt medel, men inom de organ där man sysslar med detta måste man försöka finna en effektiv och framgångsrik väg. Att denna fråga tas upp nu i en remissdebatt beror på att det faktiskt är min sista chans att här i riksdagen föra trafiksäkerhetens stora problem ut till debatt på ett ställe där det onekligen hör hemma. Jag gör det också nu eftersom nästkommande års budgetförslag ännu inte är låst och de avvägningar regeringen har att göra därvidlag ännu inte är avslutade. Bland de förslag som framkommit vid olika tidpunkter och i olika sammanhang från berörda myndigheter önskar jag särskilt understryka några, och jag skall försöka göra det ganska kort. Det är en del bagateller som jag också tar upp, men även de är viktiga. 1. Avskaffa 90-skyltningen på vägar där man inte kan köra 90! Inför bättre avvägda lokala hastighetsbegränsningar på farliga sträckor! Det är märkligt att man på många ställen sätter 90, även om det är klart att man inte kan köra med 50 kilometers hastighet. Jag har själv kört på flera sådana vägar, och jag har häpnat över att dessa 90-skyltar får stå kvar, i stället för att det skulle stå t.ex. 50 eller 70. 2. Snabbutred frågan om lämpliga och effektiva åtgärder för att få ung domen mer ansvarsmedveten i trafiken och skapa de organ som kan genomföra dessa åtgärder! 3. Stärk trafikövervakningen! Ge polisen de pengar som behövs! Undersök om inte vissa övervakningsuppgifter kan — som en extra förstärkning till polisen — anförtros åt andra än polismän! Militärpoliser och i viss mån även civilförsvarspoliser har en viss utbildning i trafikfrågor eller kan lätt få en sådan utbildning. Kanske skulle man på det sättet få individuella avtal om viss tillfällig eller permanent deltidstjänstgöring för trafikövervakning och det av personal som är inkörd på en del av dessa spörsmål. Har man inte tillräckligt med polis måste man söka andra remedia, såsom vissa tekniska hjälpmedel. Rikspolischefen berättade i går vid NTF:s årsmöte om en maskinell anordning som man kommer att använda. Den fotograferar automatiskt motorfordonens registerplåt om vederbörande kör för fort eller eljest bär sig illa åt samt mäter hastigheten. Samtidigt kan man fråga sig om inte liknande apparater skulle kunna användas fristående och inte bara tillsammans med polispatrullen. Under 1963 års trafiksäkerhetsutredning gjordes vissa prov med sådana apparater och det var ytterligt intressant att se hur bra registreringen verkställdes. Sedan kan polisen med olika mellanrum åka ut och avläsa vilka trafiksyndare som bör åtminstone varnas eller åtalas. om det gäller stora överträdelser. Jag tror nämligen att det är utomordentligt viktigt att den stegrade farten i trafiken stävjas. Inte minst gäller detta de tunga fordonen. 4. Vid ett stort antal omkörningsolyckor med möte, avsvängningsolyckor och korsningsolyckor har de inblandade trafikanterna inte sett varandra i tid. Det är kanske rimligt att anta att de lättare kunnat upptäcka varandra om fordonsbelysningen varit tänd, när inte solsken rått. Framför allt bör detta prövas i landsvägstrafik, och jag skul le vilja föreslå att man överväger om inte en bestämmelse här är tänkbar. 5. Massor av fotgängare i mörker saknar reflexband eller lykta. NTF strävar energiskt att få en ändring till stånd. Man delar ut reflexband, men det pinsamma är att trafikanterna inte alltid använder reflexbandet när de går ut i mörker. Jag tror att en förstärkt propaganda i detta avseende är nödvändig. Lagtvång tror jag däremot inte är realistiskt i detta fall. 6. Cyklisterna. Riksdagen avslog för några år sedan en motion från mig om tvång för en cyklist att ha bakljus på cykeln. Det skulle bli för dyrt, sade man, och skulle inte respekteras. Många cyklister har emellertid inte heller ljus fram när de är ute och cyklar i mörker eller i halvdunkel. Låt oss gå en medelväg: kräv att cyklarna skall vara utrustade med tillförlitlig belysning redan vid försäljningen, vilket nu inte är fallet! 7. Pröva tanken om en lägre hastighet för nya körkortsinnehavare! Jämför t.ex. fallet Frankrike! Undersökningar har ju visat att det inte bara är ungdomarna som överträder trafikreglerna, som kör särskilt fort och är olycksbelastade utan man har kommit fram till att nya körkortsinnehavare, oavsett ålder, är nästan lika illa utsatta. 8.

Ja, herr talman, jag vet så väl att alla önskar resultat i strävandena att minska trafikolyckorna och antalet släckta människoliv vid sådana. Men det räcker inte bara med att önska. Det räcker naturligtvis inte heller med prioriteringar av de åtgärder som jag här särskilt har pekat på. Regering och riksdag har både ansvar och möjligheter att skapa de resurser som krävs på bred front för att uttunna dagens för framtiden mycket olycksbådande olyckskrönika.

Herr talman! Jag vill börja med att uttala min förvåning över att denna allmänna debatt, som är den första sedan landet fått en ny regering, inte föregåtts av en allmän regeringsförklaring, vilket är vanligt i de allra flesta parlament, när en ny regering träder till. Vad vill regeringen Palme? Det hade varit rimligt att riksdagen fått reda på detta. Herr Strängs anförande nyss var nog så intressant, men det gällde ju endast ett begränsat avsnitt och kan som sådant inte betraktas som en regeringsförklaring. Jag skall ge mig in på en annan sak.

Inte minst inom ramen för EEC bygger man ut en väl rationaliserad produktionsapparat under utnyttjande av modern forskning. Jag hade tillfälle att konstatera detta vid ett studiebesök i Antwerpen och BRotterdam i förra veckan, anordnat av Nordiska rådets trafikkommitté. Den omfattande industriella koncentration, som äger rum i yttersta vattenkanten vid Scheldeoch Rhenmynningarna och som kombinerats med en effektiviserad transportapparat på alla områden gav oss alla en allvarlig tankeställare. Dimensionerna imponerade och förskräckte. Det var ett stort antal oljeraffinaderier och petrokemiska fö retag som dominerade bilden. BI. a. framträdde åtskilliga innovationer på det senare området. Även annan kemisk industri, stålverk och mekaniska verkstadsindustrier förekom. Investeringarna — flertalet gjorda de allra senaste åren — rör sig om åtskilliga miljarder dollar, härstam mande mestadels från amerikanskt och tyskt kapital. Det var ändå bara början. Kilometerlånga hamnområden stod färdiga för att ta emot nya industriföretag som hade anmält sig. Världskoncernerna satsar uppenbarligen på dessa områden. Vi frågade oss alla ängsligt: Kan den svenska industrin verkligen klara sig i denna hårda konkurrens? Riskerar vi inte att bli akterseglade av giganterna på dessa nya områden och i övrigt? Kan vi mobilisera erforderligt kapital för investeringar av denna typ, och varför gör inte det utländska kapitalet motsvarande satsning i Sverige? Herr talman! Hur kommer det sig att jag har tagit upp dessa utvecklingstendenser i utlandet i denna allmänna debatt? Jag har gjort det för att rikta strålkastarljuset på vad som håller på att ske i konkurrentländerna; det är inte så många som känner till denna sak. Det är konkurrentländer som inte är mycket större än vårt eget land. Jag har gjort det för att med blick mot framtiden visa den grundläggande betydelsen av ett effektivt näringsliv och behovet av storinvesteringar i nya företag. 'Det förefaller ibland som : om höga vederbörande glömmer bort detta. Ett förtroendefullt samarbete mellan statsmakterna och företagsamheten är här nödvändigt inte minst på infrastrukturområdet. Jag har vidare gjort det i övertygelsen om att i dagens läge svensk politik måste klargöra för den allmänna opinionen hur angeläget det är att vi kommer med i EEC. Alltför litet har gjorts. i detta syfte. Den svenska politiken måste också omsider göra klart. för EEC-länderna att det är vårt lands helhjärtade ' önskan att vinna medlemskap, givetvis under former som är förenliga med vår neutralitet. Det har brustit på den punkten. Vi måste komma med i EEC, om vår ekonomiska tillväxt skall kunna fortsätta. Tiden måste vara inne för ett expressivt klargörande av var vårt land står i detta hänseende, även om vi inte skall göra oss alltför stora förhoppningar om ett snabbt resultat. Det finns de, särskilt i Bryssel, som är ganska pessimistiska. Varför tassar svensk diplomati här omkring i filttofflorna? Att ett dylikt klargörande behövs visar den omständigheten att det i förhållande till EEC ständigt och jämt talas om de fyra ansökningsländerna, dvs. Storbritannien, Danmark, Norge och Irland — men inte om Sverige. En ökad svensk aktivitet på detta politiska avsnitt behöver enligt min mening inte stå i strid med våra strävanden kring Nordek. Det ena behöver inte utesluta det andra. Den nordiska marknad som utvecklat sig inom ramen för EFTA har varit till stor nytta för alla de nordiska länderna, varför allt talar för att vi här bör bygga vidare med en tullunion. Jag vill uttala den livliga förhoppningen att Nordek inom kort skall komma till stånd, trots det motstånd som reses bl.a. från norskt och danskt näringslivs sida. Vi får inte blunda för att det finns ett sådant motstånd. Här fordras inte minst en svensk förståelse för Danmarks och Norges intressen och takt och hänsyn i förhållande till dessa länder. Det fordras en »operation övertalning», skulle jag vilja säga. Fast nog kan man tycka att kravet från dessa länders sida på suspensioner av tullsatserna är alltför långtgående. Jag delar den åsikt som finansministern nyss gjorde sig till tolk för, att suspensionerna bör vara tidsbestämda, annars blir det ingen riktig tullunion i GATT avtalets mening. Slutligen tror jag — med tanke på vår konkurrensförmåga gentemot den nämnda industriutvecklingen i utlan det — att en lokalisering av en del nya tunga industrier till Öresundsområdet tvingar sig fram, för att de skall komma närmare .de kontinentala marknaderna. Lokaliseringspolitiken på Norrland bör trots detta kunna effektiviseras. Angeläget är också att beslutet om Öresundsbron fattås utan ytterligare tidsspillan. Vi måste se till att våra transportkostnader till och från kontinenten nedbringas. Transportpolitiken blir av allt större betydelse. Jag övergår till en annan fråga, som jag tidigare flera gånger berört inför kammaren och som också angår utrikeshandeln, nämligen valutafrågan, som i själva verket är vår ekonomis akilleshäl. Jag vill då först konstatera, att enligt den senaste veckorapporten riksbankens innehav av guld och valutor den 23 oktober utgjorde 2470 miljoner kronor, vilket är 1390 miljoner kronor mindre än samma dag förra året. I förhållande till närmast föregående vecka innebär det visserligen en förbättring med 308 miljoner kronor, och det är ju bra. Antagligt är att den tyska revalveringen med inte mindre än 9,3 procent kommer att medföra någon ytterligare förbättring. Men trots den förbättring, som här ligger i luften, bör man nog betrakta den betydande avtappning som skett med en viss oro. Det har sagts mig att tillgodohavandena i D-mark nu håller-:på att bytas ut mot holländska gulden och schweiziska francs. Avtappningen tyder på en misstro till den svenska: ekonomin utomlands och här hemma. Risken för en viss kapitalflykt skall vi inte blunda för. Den har börjat, fastän den ännu inte är så stor. De befarade nya arysoch förmögenhetsskatterna kastar sin slagskugga framför sig. Man måste förstå: dem som tror att deras förmögenhet kommer att skattevägen mer: eller mindre konfiskeras och då söker rädda vad som räddas kan. Det är ett faktiskt konstaterande — man må fördöma dem. Jag tror emellertid att finansministern är väl medveten om hur detta ligger till. Saknas förtroendet går en kapitalflykt inte att hejda, hur stora restriktioner som än vidtages. En annan sak:att observera är det fortsatta underskottet i utrikeshandeln. Detta var 1968 1126 miljoner kronor. Under de tre första kvartalen i år utgjorde enligt preliminära beräkningar motsvarande underskott 995 miljoner kronor. Trots den gynnsamma exporten, vilken i förhållande till i fjor visat en ökning med 14 procent, medan importen ökat med 15 procent, finns det anledning att tro att årets underskott inte kommer att bli mindre än underskottet var i fjor. Finansministern var nyss inne på dessa frågor. Inför dessa perspektiv är det fara värt att valutareserven kan komma att ytterligare naggas i kanten. Riksbankens meddelsamhet rörande valutareservens sammansättning är som bekant inte särskilt stor. Det anses tydligen vara något som inte kommer riksdagen vid. Jag skulle emellertid vilja ställa några frågor härom. Jag vill först fråga: Hur stor är riksbankens nuvarande valutabehållning inklusive utländska skattkammarväxlar och fordringar i samband med internationella krediter åt USA, England och Frankrike, som riksbanken varit med om? Är delar av våra utländska fordringar mer eller mindre infrusna? Det finns anledning att tro att en del fordringar är infrusna på detta sätt. Och hur mycket utgörs av eurodollar, som ju är en valuta som snabbt kan försvinna? För det andra är frågan: Hur stora belopp har riksbanken att fordra till följd av eventuella avtal mellan Sverige och England och USA om de ömsesidiga dragningsrätterna? För det tredje är frågan: Hur stora belopp uppgår de hittills icke utnyttjade delarna av de ömsesidiga dragningsrätterna till? ; För det fjärde är frågan: Vilken effekt får de särskilda dragningsrätter som så småningom kommer att träda i kraft på den svenska ekonomin? : Jag gör mig kanske inte några förhoppningar att få svar på dessa frågor nu — jag ställde dem i våras och fick inte något svar då heller — men det kan hända att jag så småningom någon gång i framtiden skall få svar. I detta sammanhang vill jag också säga någonting om räntevapnets användning för att hindra en fortsatt valutautströmning. Vi har fått en onormalt hög ränta i detta land. För många företagare har denna höga ränta blivit en verkligt tyngande börda; inte minst småföretagarna inom hantverk, industri och jordbruk är hårt drabbade. Kreditrestriktionerna har verkat i samma riktning. Jag undrar om inte tiden snart kan vara inne för vissa lättnader på detta område. Jag undrar också om inte penningpolitiken fått spela en alltför stor roll i sammanhanget, medan finanspolitiken legat stilla. Den av finansministern nyss aviserade uppstramningen på detta område, d.v.s. nedbantningen av utgiftssidan i budgeten, bör hälsas med tillfredsställelse. Trots alla deklarationer vid högtidliga tillfällen om vidgat internationellt samarbete på det ekonomiska livets område och om integrerad ekonomi, har det bristande förtroendet för vårt lands ekonomi lett till att valutarestriktioner och valutakontroll blivit nödvändiga. Detta är en beklaglig utveckling.

Herr talman! Finansminister Sträng gav, såvitt jag kunde se, en ganska realistisk skildring av konsekvenserna inför vårt inträde i Nordek både på jordbruksmarknaden och på kapitalmarknaden. Han menar att vi bör ta konsekvenserna av ett inträde i Nordek, och jag skulle tro att det är en realistisk inställning. Jag hoppades att jag skulle kunna tolka hans inställning till jordbruket på det sättet, att han önskade slå vakt litet mera om jordbruket än som framgick av hans ord. Jag tolkar hans uttalande på det sättet att han anser att vår jordbruksproduktion mycket snabbt bör nedbringas till de 80 procenten. En del jordbruk skulle då givetvis mycket snabbt få offras. Jag fick, herr talman, i detta sammanhang en liten minnesbild från Frithiofs saga i kvädet om schackspelet mellan Björn och Frithiof. Där heter det på följande sätt: vid ett schackbord, skönt att skåda. Silver var varannan ruta, Det heter vidare: »Frälsas kan han med en bonde, den är gjord att offras opp.» Det kan vara en liten erinran. Jag vill ställa ett par frågor i det sammanhanget. Var befinner sig det danska jordbruket i rationaliseringshänseende? Det har, såvitt jag vet, sin höga animalieproduktion baserad på transoceana fodermedel. Vad görs för att »tidsanpassa» denna produktion? Jag tycker att sådana spörsmål också bör komma in i debatten.

Jag hoppades på ett instämmande av finansministern, men det kom inte. På tal om den ekonomiska marknaden vill jag säga att det måste vara regeringens absoluta strävan att bevara vårt penningvärde. När jag lyssnade till finansministern tyckte jag att han gjorde stora ansträngningar för att tala om sin åstundan att bevara penningvärdet, så det är kanske inte riktigt att mana fram den karikatyr som finns på konstutställningen i sammanbindningsbanan, där herr Sträng med en tryckluftborr slår stora hål i vår svenska krona. Måhända är andra regeringsledamöter flitigare borrare i det sammanhanget än «finansministern, men det måste vara hans uppgift att skapa skyddsåtgärder för den svenska kronan. Det är nog mest därvidlag som det finns anledning att i dagens situation anklaga regeringen för att inflationen går så hårt fram som den gör. Jag noterar ändå med tacksamhet att finansministern är bekymrad för den höga räntan, och jag får säga att även om rapporterna tyder på en god konjunktur så har företagen stora bekymmer för utvecklingen på penningmarknaden och för den ränteoch penningpolitiska situation vi nu har. Den rekordhöga ränta som måste betalas för lånat kapital innebär mycket dryga utgifter för företagen. När dessa får punga ut med räntor på 9 å 10 procent, är detta ett svårt slag mot lönsamheten. Särskilt för de medelstora och små företagen liksom för skuldsatta jordbruksföretag kan de dryga ränteutgifterna äventyra den fortsatta existensen. Dessa företag har ju sällan möjlighet till ett sådant rörelseöverskott att en intern finansiering kan tillmätas någon betydelse. Sådana möjligheter hade givetvis varit önskvärda, särskilt som de starka konjunktursvängningarna hade kunnat mötas på ett annat sätt än vad som nu är fallet. Även på många andra områden har den höga räntan en negativ effekt. Exemplen på räntornas kostnadshöjande effekt är många. Säkerligen har många kommuner i dagens läge stark känning av detta, och deras skattesatser påverkas i höjande riktning. Finansministern, som ofta med rätta talar om att kommunalskatten blivit för hög, borde ha försökt andra bromsar i utförsbacken än denna höga ränta. De mycket hårda kreditrestriktioner och kvotbestämmelser som riksbanken ålagt banker och jordbrukskassor — som bekant innebär de också en hög straffränta — har fört med sig en viss grå räntemarknad på inlåningssidan. Såväl jordbruket som många andra mindre företag lever med starkt pressade lönsamhetsmarginaler, och det är därför av nöden att i det penningpolitiska handlandet observera den situation som nu råder. Risk finns annars att företagen i ökad utsträckning drunknar i det dyrhetens högvatten som nuvarande konjunkturer tydligen åstadkommer. Följderna därav för de framtida produktionsoch arbetstillfällena kan bli mycket ödesdigra. Situationen på penningoch räntemarknaden är influerad, som har framhållits här, av den internationella situationen. Jag vill då fråga finansminister Sträng: Är det inte möjligt att få till stånd internationella förhandlingar mellan de ledande nationerna på detta område i akt och mening att trappa ned de höga räntesatser som nu tilllämpas? Jag vill sedan säga ett par ord till min vän herr Jacobsson i Malmö. Om jag fattade honom rätt, menade han att flera tunga industrier söker sig till Öresundsområdet. Ja tyvärr, herr Jacobsson, är det kanske så. Jag tror dock inte att det är någon reell vinst i detta, ty att industrierna och befolkningen koncentreras till några få stora områden här i landet är ingen vinst. I stället kan det innebära en nationalförlust på lång sikt. Jag skall inte uppehålla mig vid lokaliseringspolitiken, ty det har andra talare gjort här tidigare i dag. Men jag menar att man måste se lokaliseringspolitiken i hela dess vidd, så att man söker förlägga arbetstillfällena till sådana områden där vi har bättre nytta av dem i stället för att koncentrera dem till ett storstadsområde. Herr talman! Jag skall sedan så snabbt som möjligt behandla ett annat område, som jag sysslar med i mitt utskottsarbete här i riksdagen, nämligen utbildningsfrågorna. Det är modernt att tala om jämlikhet. Jämlikhet i utbildningen är naturligtvis en mycket väsentlig faktor. En av samhällets grundläggande uppgifter är att skapa förutsättningar för alla medborgare att skaffa sig en god utbildning. Kravet på jämlikhet måste därvid vara utgångspunkten. Detta innebär självfallet inte ait alla skall ha samma kunskapsmått. Men alla skall kunna få en sådan utbildning, att de har största möjlighet att utveckla sina färdigheter. Detta gäller givetvis såväl yrke som utveckling av sociala och kulturella behov och ambitioner. Trots två årtiondens genomgripande utbildningsreformer är vi inte där än. Samhället kan utjämna olikheterna i de individuella förutsättningarna just genom att så långt det går anpassa undervisningen till den enskilda människans individuella förutsättningar. Det står mycket om detta i läroplanerna, och regeringens företrädare talar gärna om vad som har skett på det här området. Men det förtjänar också att nämnas att det har rått stor enighet mellan i varje fall flertalet av partierna beträffande de reformer som har företagits på undervisningens område. Det måste emellertid också konstateras, att många problem bara delvis är lösta och att många alls inte är lösta ännu. Större uppmärksamhet måste ägnas de elever som har svårigheter när det gäller att anpassa sig till skolan. För att problem av detta slag skall kunna lösas måste klinikundervisningen byggas ut. För vederbörande elev, för kamraterna och för lärarna är det angeläget att orsakerna till missanpassningen på detta sätt kan elimineras och återgång till ordinarie skolgång därefter kan ske. Genom riksdagsbeslutet i våras har ett avgörande steg tagits mot en integrering av den s.k. mellanskolans olika grenar. Nu gäller det att omsätta intentionerna i praktiken. Den del av mellanskolan som närmast motsvarar den gamla yrkesskolan kommer rimligen att få ökad attraktivitet genom de inslag av kommunikationsfärdigheter, allmänbildande ämnen 0. s. v. som denna utbildning enligt de nya riktlinjerna innehåller. Detta kan också ses från jämlikhetssynpunkt. Det bör innebära ökade möjligheter för de unga att få en utbildning som mera överensstämmer med läggning och intresse. I många fall kan studiemålen förmodas bli mera lättuppnåeliga, med den följden att det blir mindre ångest och besvär än om eleven siktar på en svåruppnådd akademisk examen. Stora olikheter råder generationerna emellan när det gäller utbildning. Omkring 80 procent av den vuxna befolkningen har fått nöja sig med sexeller nioårig skola. även om många har skaffat sig vidareutbildning genom studiecirklar, enskilda korrespondensstudier och folkhögskolekurser kommer det ändå att uppstå en stor utbildningsklyfta mellan de äldre generationerna och de yngre som får en nioårig grundskoleutbildning. Beslut har fattats om utbyggnad av vuxenutbildningen. Det regeringsförslag som låg till grund för beslutet var dock inte tillräckligt genomtänkt. Erfarenheterna tyder också på att vuxenutbildningen inte når de grupper som man avsett att nå. Centerpartiet och folkpartiet har gång på gång framfört krav på en samlad utredning angående vuxenutbildningens organisation. Dessa framställningar har dock avslagits varje gång. Nu instämmer bl.a. LO i vår kritik i detta avseende och vill själv starta en försöksverksamhet för vuxenutbildning, och det är väl därför att nuvarande uppläggning kan anses, i varje fall delvis, ha varit misslyckad. Ökade ansträngningar måste alltså göras för att nå nya grupper med vuxenutbildning. Vi kan och bör naturligtvis inte tvinga någon att studera, men det är av grundläggande betydelse att informationen om vilka möjligheter som står till buds verkligen når alla. För stärkning av studierådgivningen måste också ses som ett mycket viktigt led i dessa strävanden. Oppositionen klagar över att dess förslag avslås av den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten för att sedan komma tillbaka som regeringsförslag. Man menar att detta inte är rättvist, och det kan man kanske säga. Men ibland kan man tycka att det är fel att klaga, ty de förslag som jag avser i detta sammanhang — gamla oppositionsförslag som regeringen för fram — blir nästan alltid de bästa regeringsförslagen. Det brukar med andra ord inte bli så bra när regeringen traskar sina egna vägar, och det har den speciellt gjort när det gäller vuxenutbildningen. Jag tror dock, herr talman, att vi snart får gehör även i detta fall för våra förslag även om det kommer i efterhand. Staten måste verkligen också satsa mera på vuxenutbildningen än vad som hittills har gjorts. Det pågår för närvarande en livlig debatt om skoldemokrati. Fler och fler blir medvetna om nödvändigheten av och det naturliga i att lärare, elever och annan skolpersonal får ett mera demokratiskt umgänge med varandra. Samråd äger rum i samarbetsnämnder och företagsnämnder. Man måste sträva efter att elevinflytandet blir ett led i den normala skolledningsfunktionen. Det är emellertid inte alltid lätt att leva enligt de demokratiska principerna. Demokrati innebär inte bara rättigheter. Den rymmer också skyldigheter. Missbruk av demokratin måste givetvis motarbetas — antingen det förekommer i skolan eller i andra delar av samhället. Det saknas inte exempel i dagens skola på att den ökade friheten använts för allehanda upptåg och trakasserier både mot lärare och kamrater. För en del lärare har undervisningen blivit en allt annat än stimulerande tillställning. Vi får heller inte glömma att den utbildning många lärare har fått gällt en annan typ av skola än dagens. Vi måste vara medvetna om de svårigheter som en omställning för dem kan innebära. Skolans demokratiseringsprocess skall naturligtvis fortsätta, men ökad uppmärksamhet måste också ägnas åt att undgå de negativa effekter som jag här har erinrat om. Jämlikhet i utbildningen innebär också rätt till en ostörd undervisning. Då och då reses i debatten krav på en indoktrinering i undervisningen. Det framföres från socialistiskt håll, och meningen är sålunda att skolan skulle göra eleverna till socialister. Tankar av det här slaget måste naturligtvis avvisas. Skolan kan inte ta någon politisk ställning i det avseendet. Den skall utveckla eleverna till goda demokrater men inte till socialister eller någonting annat. Samhällsstudier bör ha stort utrymme på schemat. Där måste också rymmas politiska diskussioner, och det skall finnas plats för olika åsikter. Men att indoktrinera eleverna i en viss riktning är att våldföra sig på den enskildes rätt att själv bilda sig en uppfattning i grundläggande frågor. Det finns exempel både i det förgångna och i samtiden på politisk indoktrinering. Spåren avskräcker verkligen. Jag vill sedan, herr talman, med några ord beröra den nu aktuella mycket livliga betygsdebatten. Skall skolans betygssättning av eleverna behållas? Det är en fråga som reses med allt större intensitet, men den är inte så lätt att besvara. Det finns möjlighet att hänvisa till betygens negativa verkningar. De skapar ett jäkt som menligt påverkar eleven i hans arbete i skolan. Elever med låga betyg känner sig särskilt utpekade. För dem kanske betygen kanske inte alls innebär någon stimulans i skolarbetet. Det kan i stället vara tvärtom — de resignerar när de jämför sig med kamrater som lyckas bättre. Här kan man alltså se en anledning att slopa betygen. Genom att sätta betyg på elevernas prestationer har skolan en metod att meddela sig med hemmen angående barnens utveckling. Den funktionen hos betygen bör man dock kunna ersätta med något annat och bättre. Kontakten mellan hem och skola är av grundläggande betydelse, och den borde vara mer omfattande än några anteckningar i en betygsbok. Betygen har emellertid också funktionen att belysa elevens lämplighet för kommande studier. Det kan hävdas att de därvidlag inte är några fullkomliga instrument. Det är inte säkert att de mäter alla egenskaper som är av betydelse för den tilltänkta utbildningen. Men så länge inte alla utbildningsgrenar kan ta emot alla dem som söker sig dit, måste vi ha någon annan och mer rättvisande urvalsmetod. Eftersom någon sådan inte finns för närvarande måste betygen bibehållas. Herr talman! Det skall bli mycket intressant att se hur den nye utbildningsministern griper sig an dessa frågor, som är särskilt aktuella i dagens skoldebatt.

Herr talman! Min vän Thorsten Larsson polemiserade mot mitt uttalande, att utvecklingen måhända kommer att framtvinga att vissa nya tunga industrier lokaliseras till Öresundsområdet. Där finns redan sådana industrier, t.ex. gödningsindustrin i Landskrona. Jag är egentligen inte själv särskilt förtjust i dessa perspektiv. Men, herr Thorsten Larsson, valet kan komma att stå emellan att placera dessa industrier i Öresundsområdet eller att lägga dem i Scheldeeller Rhenmynningarna.

Herr talman! Jag tror att herr Gösta Jacobsson ser litet väl pessimistiskt på riskerna för att industrierna skall behöva flyttas utanför våra gränser. En förnuftig lokalisering och planering kan säkerligen ske när det gäller både storindustrin och småindustrin — dvs. olika slag av företag och sysselsättningsobjekt i Övrigt. Det är, herr Jacobsson, inte nödvändigt, att förlägga industrier längs Öresund. Man kan lika väl placera en sådan industri i exempelvis Kronobergs län eller något annat län i närheten. Utredningar visar att transportavstånden 1 dessa sammanhang nästan inte betyder någonting. Det måste vara ännu mer väsentligt att få industri och befolkning jämnt lokaliserade i olika regioner. Jag tror att den regionplanering och dito översikt som nu satts i gång skall kunna medföra en förnuftigare trend i lokaliseringen än hittills.